Herr talman! Utskottet säger i sitt betänkande att en ökad kapitalbildning är en nödvändig förutsättning för att man skall kunna få en fortsatt standardhöjning här i landet. Om detta uttalande är utskottsmajoriteten och reservanterna eniga. Åtskilliga utredningar — inte minst den senaste långtidsutredningen — har också konstaterat detsamma.

Detta är spörsmål som har verkligt genomgripande betydelse för just den enskildes vardagstillvaro. Trygghetsfrågorna har på sistone blivit föremål för stor uppmärksamhet. Det är både glädjande och nödvändigt att så har skett, men det hade varit lyckligare om det inte hade behövts otrygghetsupplevelser hos massor av människor för att tvinga fram denna uppmärksamhet. Ett större intresse från regeringens sida för kapitalbildningens problem skulle ha kunnat bespara många människor den djupa tragik som en upplevd otrygghet måste innebära. Att vårt kreditväsen behöver kompletteras är riktigt, men det vore farligt att tro att tillkomsten av en ny bank på något sätt av sig själv skulle lösa kapitalbildningsproblemen. Ett nytt kreditinstitut är inte detsamma som nya pengar. Bravoropen äver den nya banken får inte formas till dimridåer över det självklara faktum att vi i alla fall behöver mera kapital, mera sparande, i precis samma utsträckning som förut — det är ju inte meningen att banken skall göra pengar. Det finns inget sparstimulerande medel som kan vara mera effektivt än ett förtroende för den sittande regeringen att den sparade kronan bibehåller sitt realvärde. Men hur skulle människorna kunna hysa det förtroendet för regeringen med hänsyn till de erfarenheter man har av en lång tids inflationsutveckling? I stället har man lärt sig att resonera krasst ungefär så här: »Lånar jag pengar, får jag sedan betala tillbaka med pengar som är mindre värda. Sparar jag pengar får jag kvittera ut pengar som är mindre värda.» Detta medvetande kan inte precis betyda någon allmän sparstimulans. Småspararna kan inte räkna med att penningvärdeförsämringen på det sättet ens i ringa mån balanseras av motsvarande ökning av kapitalavdrag och försäkringsavdrag. Det är utmärkt att vissa sparinstitut stimulerar t.ex. bostadssparandet genom särskilda sparlån. Det är likaledes utmärkt att insatser gjorts för det särskilda ungdomssparandet och det allmänna lönsparandet. Men det är inte tillräckligt. Utskottet säger också i ett stycke, varom full enighet råder, att varje åtgärd bör allvarligt övervägas, om den kan befinnas lämplig för att pröva nya vägar till ett ökat sparande. Det är då egendomligt att slutsatsen blir ett avslag på alla motioner om olika initiativ i sparstimulerande syfte. Är sammankopplingen med skatten den heta potatis som man inte vill röra vid? Få ting brukar på den socialdemokratiska kanten irritera mera än att skattesystemet verkar precis så som det skapats av den socialdemokratiska regeringen. Värdet av avdrag måste ju i ett system med starkt varierande marginalskatt bli mycket skiftande. Att detta borde tvinga till en översyn av den arbetshämmande marginalbeskattningen är en annan sak. Jag vill här ställa frågan, om man observerat att det i t.ex. den skiss till sparpremiering som ges i motion nr II: 128 talas om avdrag på den statliga inkomstskatten och inte på det skattepliktiga beloppet. Det betyder ju att alla — trots marginalbeskattningen och dess skiftande verkningar — skulle få avdrag med samma belopp, vilket skulle vara till stor fördel för sparare med låga inkomster. Dessutom skulle en sparstimulans via beskattningen enligt den skisserade modellen innebära en stor fördel just för småsparare, som inte har möjlighet att placera sitt lilla sparande i realvärden. De behärskar ofta helt enkelt inte tekniken med penningplacering i aktier och fastigheter, och det gäller dessutom ofta för små belopp för att man skall kunna laborera med dem på dessa marknader. Det finns inget »Sesam, öppna dig!» som med ett slag förändrar hela kapitalbildningsmekanismen och som skapar intensivt sparlängtande människor. Nej, här behöver den ena åtgärden prövas vid sidan av den andra. Genom en rad mindre ingripande åtgärder kan en samlad positiv totaleffekt erhållas. Med utskottets egen motivering att man bör pröva varje åtgärd för ett sådant ändamål vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationerna II och TI.

Herr talman! Föreliggande utskotts betänkande och de reservationer som är knutna till detsamma innehåller i sak inget nytt för kammaren. Om jag därför, herr talman, inskränker mig till att yrka bifall till reservationerna II och II är det inte därför att jag anser frågorna vara av ringa betydelse. Sparandet är tvärtom enligt min mening mycket viktigt, och som min motivering för denna uppfattning ber jag att få instämma i det anförande som hållits av fru Nettelbrandt.

Herr talman! Jag hade nästan tänkt instämma i vad jag själv yttrade förra veckan, Jag blev nämligen mycket populär för det anförandet, och många har sagt till mig, att om jag kan upprepa det i dag också, så är jag duktig. Men herr Söderström tycker inte om att bli behandlad på det sättet. Jag skall emellertid ändå inte ingå i detalj på frågorna, utan vill bara säga några ord mer i allmänhet om sparandet. Det är riktigt, som herr Söderström framhåller att det har skett någonting nytt, inte minst beträffande sparandets utveckling. Men när motionerna är — såsom föredraganden i bevillningsutskottet påpekade inte i denna fråga utan i en annan — exakt likadana som de motioner vi behandlade förra året, det är bara nya namn under dem, så måste det väl betyda, att inga nya argument har framkommit ens enligt motionärernas uppfattning. Inte heller vi inom utskottsmajoriteten har kunnat finna nya argument, och då borde man kanske kunna avgöra frågorna med en omröstning utan någon längre diskussion. På den allmänna arbetsmarknaden bar det emellertid inträffat någonting som gjort att propositionen om utvecklingsbanken har framlagts. Om jag hänvisar herr Söderström till den, kanske vi inte behöver diskutera nödvändigheten av ett ökat sparande i samhället och en ökad kapitalbildning för att klara de väldiga investeringar som erfordras för framtiden. Det är att slå in öppna dörrar, då man säger till oss på socialdemokratiskt håll, att vi inte är medvetna om behovet av ökat sparande. Det är inte det frågan gäller. Tillåt mig i korthet för att inte diskussionen här skall bli för lång erinra om vad som föreslogs av sparutredningen — jag kallar den populärt så — som avlämnade sitt betänkande 1961. Den föreslog andra sparfrämjande åtgärder än via beskattningen: ungdomssparande, allmänt lönsparande samt vissa åtgärder i syfte att främja bostadssparande. Jag tycker det är fantasilöst, när man från oppositionens sida inte kan hitta på något annat än att ständigt kräva skattelindringar för att människor skall göra det ena eller det andra. Här har vi fått en hel provkarta på skattelättnader för det ena eller andra slaget av besparingar. Tidigare har vi diskuterat likadana motioner om skattelindringar, och man kan snart fråga sig: Vem skall över huvud taget betala skatt i detta land? För att återgå till sparutredningen ansåg denna att det inte går att premiera endast den del av kapitalet som nysparas, utan man måste också premiera annat sparat kapital. Utredningen framhöll att det inte skulle vara möjligt att skilja ut nysparandet från det som ändå skulle ha sparats, och vidare sade man att det skulle kunna ske en överföring av redan sparat kapital till nyinsatt kapital i en sparinrättning. Personer som hade tillräcklig inkomst och förmögenhet för att göra detta skulle alltså premieras, och det skulle helt enkelt. vara omöjligt att utöva någon kontroll härvidlag. Om detta system genomfördes skulle det. enligt uppgift också kosta staten så stora belopp att det översteg det nysparade kapitalet. Dessutom skulle det vålla ett stort avbräck för stat och kommun i det trängda statsfinansiella läge där vi befinner oss. Flertalet remissinstanser delade sparutredningens uppfattning på denna punkt. Ett genomförande skulle innebära nya möjligheter till inkomstoch progressionsutjämning, vilket i sin tur skulle medföra orättvisa resultat från skatteförmågeoch rättvisesynpunkt. Sparutredningen ville emellertid inte heller vara med om att stimulera enskilt sparande genom skatteminskning i relation till sparat belopp på särskilt konto. Herr talman! Detta om detta. Innan jag tar upp själva sparandet skall jag kanske säga några ord till fru Nettelbrandt, eftersom hon ständigt talar om att regeringen i det här landet bedriver en sådan politik att penningvärdet försämras o.s.v. Det tjänar inte mycket till att diskutera detta, men jag är övertygad om att alla ledamöter i denna kammare utom fru Nettelbrandt har märkt, att samma problem finns i alla industriländer: Man kan inte i ett samhälle med full sysselsättning klara den ekonomiska stabiliteten utan en viss Prisstegring. I Norge fördes innan den borgerliga regeringen tillträdde en valstrid varvid lovades »krympefri penningpose» för löntagarna. »Krympefri penningpose» skulle det bli och inga prisstegringar, och handelsbalansen skulle man också återställa. När fru Nettelbrandt säger att det inte får fortsätta så här, skulle jag vilja rekommendera henne att studera förhållandena i Norge och läsa vad den norska landsorganisationen säger liksom även vad den norska arbetsgivareföreningen kräver. Hon skulle då få bekräftelse på den pågående prisstegringen och försämringen av handelsbalansen som visar ett underskott på 2 miljarder. Jag klandrar inte den norska regeringen för att den inte klarar detta problem, ty ingen regering i hela den moderna industrivärlden kan göra det. Statsminister Borten framhöll vid sitt besök i Sverige att den regering som kan lösa inflationsproblemet verkligen skapat ett förhållande i sitt land som kunde gälla som ett mönsterexempel för hela världen. Så enkelt eller så svårt är det — vilket man vill. Om ni på borgerligt håll tror, att det inte blir någon Pprisstegring och att penningvärdet kommer att öka ifall vi får en borgerlig regering här i Sverige, så beklagar jag er. Då har ni fullkomligt missuppfattat hela situationen och inte förstått svårigheterna att styra landets ekonomi i ett samhälle som vårt med full sysselsättning. Herr talman! Jag skall inte orda mera härom, utan se på hur sparandet har utvecklat sig. Det sparas ändå mycket här i landet. Ungdomens lönsparande har trots ett minskat antal sparare — när ungdomarna kommer upp i viss ålder övergår de till det allmänna sparandet — ökat med ungefär 30 miljoner kronor sedan 1964. Den sista december i fjol uppgick ungdomens lönsparande till 250 miljoner kronor, Antalet sparare i det allmänna lönsparandet har under samma tid ökat med 103 600 personer och är nu 5367 200 personer. Dessa personer har under samma tid ökat sitt sparande med 300 miljoner kronor, och de hade den sista december i fjol en behållning på 1295 miljoner kronor. Ser vi på inlåningsutvecklingen i sparinstituten exklusive ATP, finner vi att sparandet ökat från i runt tal 31 miljarder 1953 till — jag har en preliminär siffra för fjolåret — i runt tal 57 miljarder, om man räknar i ett fast penningvärde. Det har alltså blivit nästan en fördubbling under denna tid. Denna ökning har alltså till stor del skett under den tid då ATP skulle hämma allt sparande!

I AP-fonderna finns det som bekant nu över 15 miljarder i sparade medel. Konjunkturinstitutets chef Börje Kragh understryker i sin utredning, att hushållssektorn svarar för merparten av det totala sparandet i samhället. Det har alltid sagts — och vi har varit bekymrade härför — att det enskilda hushållssparandet skulle minska. Men det visar sig alltså att det ökat i glädjande stor utsträckning. Jag skall citera vad bankdirektör Rune Höglund i Svenska handelsbanken sade på bankens bolagsstämma i mars: »Hushållens andel i vår inlåning» — alltså Handelsbankens inlåning — »är nu uppe i nära 70 procent jämfört med mindre än 50 procent för 15 år sedan. Troligen kommer andelen att öka ytterligare.» Oppositionen spådde när ATP beslöts ragnarök över Sverige i flera avseenden. Bl. a. spådde man att ATP skulle verka negativt på hushållssparandet. Rune Höglund antydde också i sitt anförande att det var så — inte precis med de ord jag använde, men han sade att man hade fruktat att det skulle bli på det sättet. Men liksom beträffande de flesta spådomar oppositionen gjort om den kommande utvecklingen så slog även denna slint. Oppositionen har kapitalt misstagit sig; den ökade pensionstryggheten hade inte denna effekt på sparviljan, säger Rune Höglund. Tycker ni inte att det är förargligt om ni nu läser vad ni sade när vi diskuterade ATP, nämligen att det skulle bli lönestopp, att det praktiskt taget inte skulle bli någon utveckling i det här landet och framför allt att sparandet i sparinstituten skulle minska eftersom ATP skulle överta detta? är det inte bekymmersamt att hålla tal med stora ord om att utvecklingen kommer att bli den och den om socialdemokraterna får regera, när ni misstagit er så i varje spådom tidigare? Med detta vill jag inte — jag återkommer till vad jag sade i början — förringa betydelsen av sparandet. Jag vill inte heller säga att det nuvarande sparandet är tillräckligt, även om vi i vårt land sparar mer än man gör i något annat land. Jag har sagt många gånger i denna kammare, att det inte finns något land i världen — jag skulle tro att det gäller förhållandena även i dag — som avstår så mycket av bruttonationalinkomsten för att investera i industrin och för att ersätta försliten materiel o. d. En tredjedel av hela bruttonationalinkomsten sparas ju och sätts in. Men det är ändå för litet på grund av den ständiga expansionen under socialdemokratisk ledning i detta land. Vi kräver och avser att den skall fortsätta. Då kan vi ju inte konsumera vad vi behöver för att bygga ut industrin ytterligare, och av den anledningen är vi alla intresserade av att åstadkomma ett ökat sparande. Men utskottet säger att det varken är praktiskt eller rättvist och riktigt att detta sker via beskattningen. Jag vill i detta sammanhang ge lönsparkommittén en blomma. Den ämnar nu aktivisera sin verksamhet ytterligare, och det gör ju också sparinstituten, som man har anledning att berömma. Lönsparkommittén kommer att aktualisera detta ytterligare, men det kommer herr Kellgren som är ordförande i lönsparkommittén säkerligen att utveckla senare. Jag skall därför begränsa mig till att konstatera att det är ett beundransvärt arbete kommittén utfört när man medverkat till ökningen av ungdomssparandet och av det allmänna sparandet. Att övertyga människor om sparandets nödvändighet både för deras egen skull och för landets skull och att vidta alla möjliga åtgärder för att stimulera sparandet anser vi vara den riktiga vägen att gå. Rätta sättet däremot är inte att ge folk en skatteminskning för att stimulera sparviljan, när man icke kan kontrollera att man därigenom premierar något nysparande över huvud taget. Med hänvisning till dessa fakta och till lönsparutredningens uttalande avstyrker utskottet motionsyrkandena. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Brandt är irriterad över att det påpekas att regeringen bedriver en politik som är sådan att penningvärdet försämras. Det är regeringen som har ansvaret för politiken i detta land. Penningvärdet har starkt försämrats. Det är två konstateranden som är möjliga att göra. Om de sammanställes på detta sätt av herr Brandt eller av någon inom oppositionen kan vara egalt, faktum kvarstår ändå. När det gäller jämförelserna med utlandet glömmer herr Brandt bort att det dock är konstaterat — jag tror även av finansministern — att kostnadsstegringarna här i landet varit större än i de flesta andra jämförbara länder. Herr Brandt irriterades också mycket över att man talar om skattelättnader här och skattelättnader där som det enda möjliga receptet. Men detta är ju föranlett av monotonin i regeringens politik med skattehöjningar här och skattehöjningar där. Att det måste bli en sådan ömsesidighet i talet tycker jag borde vara uppenbart för herr Brandt. Någon brist på fantasi när det gäller att hitta på skattehöjningar på olika områden brukar ju inte regeringen ådagalägga. Herr Brandt talade om sparutredningen från 1961 och de konstateranden som gjordes av den. I det sammanhanget sades också från utredningens sida, att det pågick en rad skatteutredningar och att det i sin tur gjorde att det inte var särskilt lämpligt att göra några Överväganden beträffande skattesystemet förrän utredningarna var klara. Jag tror t.o.m. att sparutredningen lämnade en direkt rekommendation att dessa frågor skulle göras till föremål för en samlad översyn när de skatteutredningar som då pågick var klara med sitt arbete. Det väsentliga är väl att vi i dag kan konstatera ett uppenbart behov av ökat sparande. Och det behovet, som är konstaterat av experter och som alla är överens om, blir ju inte mindre därför att man kan räkna upp siffror från olika områden där sparandet har ökat. Faktum kvarstår ändå, att en nödvändig förutsättning för en framtida välståndsutveckling är att få till stånd en ökning i vårt sparande.
Herr talman! Jag kan försäkra herr Brandt att jag inte alls kände mig illa behandlad. Jag uttryckte bara en viss förvåning, som jag tror att samtliga 1edamöter i denna kammare kände, över de lakoniska uttryckssätten i herr Brandts anförande. Jag är fullt ense med herr Brandt om att vårt sparande har ökat. Det har heller ingen förnekat. I varje fall har inte jag gjort det. Men, herr Brandt, vad beror det på att efterfrågan på kapital ideligen ökar? Måste inte det innebära att kapitalefterfrågan trots det ökade sparandet stiger ännu fortare, att relativiteten med andra ord inte håller takten? Vi borde ha sparat ännu mer för att kunna tillgodose efterfrågan i samma grad som tidigare. Alltså måste vi på något sätt öka vårt sparande. Som en jämförelse kan nämnas att statsutgifterna för 10 år sedan var ungefär 10 miljarder kronor och att de nu är tre och en halv gånger så stora. Om vi alltså har ökat sparandet med 50 procent och de offentliga utgifterna med 350 procent, så säger det tydligare än något annat att vi ligger efter med sparandet. När vi har diskuterat sparandet har den stora skillnaden mellan oss varit att jag menar att vi i sparandet får gå även vägen via skattestimulans, vilket herr Brandt inte vill vara med om. Där ligger den stora principiella skillnaden. Att vi behöver spara är vi båda helt ense om.

Herr talman! Först vill jag tacka bevillningsutskottets talesman herr Brandt för den vackra blomma han överräckte till lönsparkommittén. Men det är alldeles riktigt som han också sade, att det i den kommittén är sparinstituten som drar det tunga lasset. Det är affärsbankernas, sparbankernas och HSB:s representanter som där gör en förnämlig och föredömlig insats för att öka sparandet i vårt land. En ledstjärna för lönsparkommittén liksom för alla som vill verka för ett ökat sparande är att åstadkomma en nettoeffekt med sparåtgärderna. Det är i och för sig ingen mening med att vidta åtgärder som leder till ett överflyttande av på visst sätt åstadkommet sparande från ett område till ett annat men som inte har någon nettoeffekt alls. Om man verkligen vill främja sparandet, måste man försöka dra in nya grupper, som inte tidigare sparat, och att stimulera tidigare sparare till att öka sina sparprestationer. Det är nettoresultatet man hela tiden måste se till. Och det försöker lönsparkommittén göra. Huvudanmärkningen mot alla de förslag som presenterats från borgerligt håll för att stimulera sparandet är just denna, att de inte ökar nettosparandet. Man vet inte något om nettoeffekten med de föreslagna åtgärderna. Resultatet kanske skulle bli det rakt motsatta mot vad motionärerna tänkt sig, nämligen att det totala sparandet går ned. En mycket stor del av de pengar som inflyter via skatter till kommunerna och staten är också sparmedel, som kommunerna och staten använder för avskrivningar eller kapitalbildning över huvud taget. Så länge inte de borgerliga representanterna kan förete några som helst bevis för att de skulle åstadkomma ett ökat nettosparande med sina förslag, kommer jag i varje fall att motsätta mig dessa förslags genomförande. De är absolut inte till någon nytta, om det inte kan visas att man därmed ökar nettosparandet. Lönsparkommittén anstränger sig verkligen för att få fram förslag till nya sparformer som kan öka nettosparandet. Nu senast har lönsparkommittén funderat över möjligheterna att inom lönsparsystemet få en form för bostadssparande. Det förslag denna kommitté diskuterade i höstas gick ut på följande.

Men det skulle inte räcka därmed. Om vederbörande utan att skaffa sig en bostad lät pengarna stå inne i minst fem år, skulle han också få denna bonus. Man kan tycka att detta inte är någon särskilt stark stimulans, men jag tror ändå att den skulle vara väsentlig. Det viktiga är här inte bara att öka sparandet som sådant utan också att hålla kvar det sparande som finns. Om man skulle öka sitt kapital varje år med i genomsnitt 2000 kronor, skulle denna gottgörelse bli en stark stimulans att låta pengarna stå kvar i bankerna. Man skulle inte ta ut och använda dessa pengar. Ur banksynpunkt och sparandesynpunkt är det oerhört väsentligt att pengarna står stadigt kvar i bankerna. Detta förslag har varit ute på remiss till de olika sparinstituten, och det har anförts varierande synpunkter. Sparinstituten har anfört tekniska och ibland principiella skäl mot förslaget. Framför allt har Svenska arbetsgivareföreningen anfört principiella betänkligheter mot att på detta sätt subventionera sparandet. Därför kunde man inte nå allmän uppslutning kring detta förslag inom kommittén. I stället har kommittén beslutat anhålla att finansministern föranstaltar om en mera allsidig utredning för att se huruvida man inom ramen för detta system eller på annat sätt kan organisera ett speciellt bostadssparande. Kommittén har nämligen funnit att just bostaden som sparmål kanske allra starkast skulle uppmuntra till ökat nettosparande — och det är det vi är ute efter. Kommittén har också gjort en särskild utredning och frågat unga människor mellan 15 och 30 år vad de har för synpunkter på sparandet, hur de själva genomför sitt sparande och hur de vill ha sparandet ordnat för framtiden. Ungefär 1200 unga människor har på detta sätt intervjuats genom ett intervjuinstitut. Av alla dessa intervjuade personer är det bara 20 procent som uppger att de sparar för bostad. Ett större antal är sparare, men för just bostaden är det bara 20 procent av de intervjuade som gör mer organiserade sparprestationer. Naturligt är att de gifta ungdomarna sparar för bostaden i större utsträckning än andra. Och det är speciellt bland de ogifta och de yngre löntagarna som det finns potentiella möjligheter att öka sparandet genom att just sätta upp bostaden som sparmål. Det är också där som sparkommittén är intresserad av att göra insatser, vilka lämpligen torde ske inom ramen för ungdomens lönsparande. Jag tror för egen del att ett av de angelägna målen är att bland de bortåt 600 000, som är med i det allmänna lönsparandet, söka vinna ett större antal konsekventa bostadssparare. Intressant är också att se hur spararna ställer sig till olika slags uppmuntran av sparandet. Det visar sig att flertalet är mer intresserade av en högre ränta än av t.ex. vinster i ett lotteri. Den mycket höga ränta som vi haft under senare år har säkerligen inte oväsentligt stimulerat det enskilda sparandet. Detta kan utläsas ur undersökningen. Det är inte alls så att ungdomarna, som man föreställer sig, är särskilt intresserade av spelmomentet i uppmuntrandesystemet. Någonting annat, som också kan vara av intresse att omnämna, är att flertalet lönsparare vill ha många vinster i ett lotterisystem som uppmuntran. De är inte intresserade av några få, mycket höga vinster, utan de är faktiskt mest intresserade av många småvinster som en uppmuntran till uthålligt lönsparande. Herr talman! Jag har velat lämna dessa upplysningar för att kortfattat antyda på vilket område och inom vilka grupper som vi antagligen kan göra något för att öka nettosparandet. Det blir allt fortfarande i första hand bland den förvärvsarbetande ungdomen och inom de grupper som är i behov av att skaffa sig en bättre och en större bostad. Jag är också övertygad om att ifall vi för dessa gruppers del kan åstadkomma en attraktiv form för uppmuntrande av ett bostadssparande, så går det att nå fram till ett ökat nettosparande. Att ett ökat sparande behövs har framhållits av så många, att jag inte ytterligare skall understryka saken. Låt mig endast avslutningsvis anföra ytterligare en synpunkt. Herr Söderström och fru Nettelbrandt förklarade att sparandet är otillräckligt och att vi behöver mycket mer sparande samt tog detta till utgångspunkt för påståendet att den ekonomiska politiken inte sköts på rätt sätt. Självfallet kan man hysa den uppfattningen. Men det viktigaste skälet till att sparandet inte räcker är givetvis att vi har ett expansivt näringsliv och en expansiv utveckling inom hela samhällslivet. Jag har svårt att föreställa mig att det egentliga sparandet skall kunna räcka till på alla punkter och vid exakt varje tillfälle så länge denna expansion pågår. Det kommer alltid att finnas en viss diskrepans mellan behovet av sparande och sparandet sådant det äger rum. Jag tror alltså att vi skall ha vår uppmärksamhet riktad på just expansionsfaktorn som förklaring till att sparandet ter sig så otillräckligt. Det viktigaste är, såvitt jag förstår, att konstatera huruvida det faktiskt sker en total ökning av sparkvoten i förhållande till bruttonationalprodukten. Så långt man kan följa statistiken bakåt visar den någon ökning varje år. Detta visar att vi har en aktiv kapitalmarknad, som hela tiden förmår tillgodose nya och utökade behov. Det är sålunda ett uttryck för att man lyckats klara uppgiften att öka sparandet. Om detta sedan går via den enskilda sektorn, stat och kommun eller de enskilda företagen, är enligt min mening ganska oväsentligt. Det viktiga är att totalsparandet ökar.
Herr talman! Herr Brandt sade att han inte skulle gå djupare in i debatten. Därefter startade han med friskt mod en stor ekonomisk debatt och talade om inflation och om hur den ekonomiska politiken här i landet skall föras och lovprisade stort regeringens sätt att sköta denna. Han ville försöka övertyga fru Nettelbrandt om att det är precis likadant i alla industriländer. Men så är inte fallet, herr Brandt. Om vi går till den skrift som finansministern själv utger, vilken jag antar att herr Brandt tillmäter ett visst värde — statsverkspropositionen — så påpekas där beträffande den senaste tvåårs Perioden, att vi har haft den näst största prisstegringen av de länder finansministern jämför med. När det gäller produktionsutvecklingen ligger vi nästan längst ner. Det är bara ett land som har lägre produktionsutveckling än Sverige förra året. Denna kombination, herr Brandt, av rekordartad prisstegring och rekordartat låg produktionsökning är sannerligen inget bevis för att regeringen skött den ekonomiska politiken väl. Statsverkspropositionen är inte, herr talman, den senaste nyheten som kommit riksdagen till handa. Enligt uppgift har i dag för bordläggning överlämnats ett exemplar av kompletteringspropositionen. Ett exemplar har lämnats till riksdagen. Riksdagens ledamöter har inte haft tillfälle att ta del därav. Jag vet inte om herr talmannen ämnar bordlägga den i dag trots att den inte är tillgänglig för riksdagens ledamöter, men det skulle inte förvåna mig om produktionsstegringen under förra året visat sig vara ännu lägre än man antog i statsverkspropositionen. Så mycket när det gäller det överbetyg herr Brandt ville ge regeringen och den ekonomiska politiken!

Det är möjligt, men detta gäller nog inte alla människor. Det finns en del som anser att det är värdefullare om vi kan öka det personliga frivilliga sparandet. Att detta sätt när det gäller möjligheterna att bekämpa inflationen är klart överlägset andra behöver vi inte tveka om. Det personliga sparandet betyder, som utskottet säger, väldigt mycket. Om inkomsttagarna kunde spara bara en procent av sin inkomst, innebär det en ökning av sparandet i samhället med 600 miljoner kronor. Det är mycket pengar. Den utredning, som professor Kragh lagt fram, visar att vi skall få ett gap i sparandet. Jag kan liksom fru Nettelbrandt gjorde säga till herr Brandt, som räknade upp dessa siffror, som visar ökningen i sparandet, att de inte är det intressanta. Det intressanta är hur mycket sparande som kommer att fattas i vårt samhälle när vi vill ha en snabb utveckling på det ekonomiska området. Professor Kragh har visat att det blir ett visst gap, men ändå finns det vissa fakta som tyder på att han har varit för optimistisk när det gäller kvoten i hushållssparandet. Om så är förhållandet, är det så mycket angelägnare att man verkligen vidtar åtgärder för att öka sparandet. När det sedan gäller självfinansieringen av företagen pekade herr Brandt på vilka utomordentliga möjligheter som nu finns. Men mot detta står det konstaterande som görs av finansministern, nämligen att självfinansieringen minskar kraftigt och beräknas minska ytterligare. Här finns, herr talman, verkligen ett behov av ökat sparande, om vi skall kunna uppnå en ökad stegringstakt inom vår produktion och om vi skall kunna bromsa prisstegringarna. Vi behöver faktiskt öka sparandet på alla fronter. Därför instämmer jag också i fru Nettelbrandts yrkande.
Herr talman! Jag skall inte inlåta mig på någon ekonomisk debatt i dag, eftersom vi om några veckor skall ha en sådan. Vad frågan nu gäller är huruvida man skall skapa förutsättningar för ett enskilt sparande i större utsträckning än som för närvarande sker. Det är denna fråga vi i dag diskuterar, och det är väl här som den stora skiljelinjen går i vår uppfattning. Skall det framtida sparandet ske hos de enskilda människorna eller skall det ske genom det stora kollektivet? Enligt reservanternas uppfattning är det angeläget att man försöker skapa ett system, som i större utsträckning underlättar möjligheten för enskilda människor att åstadkomma ett sparande. Jag ber att få åberopa högermotionen II: 278, som har behandlats i detta betänkande och som också uppföljs i reservation I. Det finns anledning att peka på mom. 4 och 5 i denna reservation. Den kräver rätt till sparavdrag om högst 400 kronor för ensamstående och 800 kronor för äkta makar. Det finns dock en del människor som åstadkommit ett sådant sparande men som inte har någon möjlighet att kunna utnyttja detta. Det är sådana personer som placerat sitt lilla sparkapital i ett jordbruk eller i en egen rörelse. De har då inte möjlighet att göra avdrag för avkastningen på detta kapital. Därför har vi också föreslagit att man skall ha rätt att göra avdrag för avkastningen från jordbruk eller egen rörelse med ett belopp intill högst 400 kronor för ensamstående och 800 kronor för äkta makar. Herr Brandt levde kvar i 1950-talet, då han talade om ATP-debatterna. När detta system infördes, sades från socialdemokratiskt håll att det var nödvändigt att åstadkomma ett tvångssparande och bygga upp de stora fonderna för att ersätta det minskade enskilda sparande som man då förutsåg skulle bli följden när människorna hade fått trygghet via det allmänna. Om man nu på socialdemokratiskt håll har den uppfattningen att det enskilda sparandet ändå är tillräckligt, kanske man i framtiden kan börja ta upp en debatt om huruvida det är nödvändigt att ha ett tvångssparande av den storleksordning som här föreligger.

Herr talman! Jag menade inte, herr Gustafson i Göteborg, att det ur sparandets synpunkt var likgiltigt huruvida det ägde rum bland de enskilda, bland företagen eller hos stat och kommun. Vad jag menade var att hur sparandet äger rum är likgiltigt ur expansionssynpunkt, bara det verkligen blir ett sparande. Om inte det enskilda sparandet är tillräckligt för expansionen måste stat och kommun vidtaga åtgärder för att säkerställa det. Jag gjorde absolut ingen värdering av huruvida det enskilda eller det kollektiva sparandet var bäst. Jag är inte övertygad om det berättigade i den kritik som har riktats mot Kraghs undersökningar för att han skulle ha överdrivit utvecklingen av det personliga sparandet. Den springande punkten är att allt fler personer måste ha mer kontanter för att klara sig i den moderna hushållningen, och det är denna trend som leder fram till att det personliga sparandet ökar. Jag tror att den trenden kommer att bestå för framtiden — det visar exempel från många andra länder. Därför skulle det förvåna mig mycket om inte Kraghs sparandeprognos kommer att visa sig i stort sett riktig. Då kommer det också att finnas utrymme för bl.a. investeringsbanken, som kommer att få huvuddelen av sina medel dels från det ökade enskilda sparandet, dels från AP-fonderna. Herr Magnusson i Borås har tydligen glömt bort vad ATP-sparandet handlade om.

Det var framför allt kritiken från de borgerliga vid den tiden, mot att man inte säkerställde ett tillstörre sparande, inte för ett mindre spas räckligt stort personligt sparande som gjorde att denna fond bildades.
Herr talman! Med anledning av vad herr Kellgren sade vill jag i korthet anföra tre synpunkter. För det första har vi beträffande Kraghs prognoser kunnat konstatera en minskning av sparkvoten under 1965, och jag skulle tro att 1966 inte medför någon ökning av sparkvoten. Därför vet vi att det finns ett problem — vi har andra förutsättningar nu än Kragh hade när han påbörjade sin utredning. För det andra kan jag beträffande ATP-sparandet hänvisa herr Kellgren till vad herr Meidner, LO:s expert i detta sammanhang, sade i samband med utredningen beträffande finansieringen av ATP. För det tredje är jag tacksam för herr Kellgrens precisering beträffande olika former av sparande. Herr Kellgren sade att ur expansionssynpunkt är det likgiltigt hur sparandet äger rum. Om man sätter upp en ekvation beträffande det behov vi har av sparande finner man att vi på något sätt måste täcka behovet. Räcker inte det personliga sparandet, får vi använda oss av kollektivt sparande för att kunna åstadkomma behövliga investeringar. Men det blir en skillnad när det gäller effekten. Om vi åstadkommer sparande t.ex. genom indirekta skatter, får vi en primär effekt som är prishöjande och går i motsatt riktning mot vad man avser. Det blir också andra effekter som gör att det frivilliga sparandet visat sig vara den bästa metoden att bekämpa inflationen. Till sist: man försöker förklara bristen på sparande med expansionen. Men kan man få en ekonomi utan inflation och med en kraftig ökning av tillväxttakten, en kraftig produktionsökning, så skapar man förutsättningar för ett rande.

Herr talman! Till herr Söderström vill jag säga att jag tror att han har missförstått saken när han gör jämförelser mellan det totala sparandet och den totala utgiftsökningen. Skall man få en riktig bild måste man göra relativa jämförelser, och då blir det som jag har sagt tidigare: jämför man sparandet i procent av bruttonationalprodukten, finner man att sparandet inte har minskat. Eftersom andelen blir större, har det totala sparandet ökat. Jag tror inte man kan göra andra jämförelser. Jämför man sparandets procentuella andel av inkomstökningen blir det samma sak. Jag tror inte att vi får någon riktig bild genom att nämna totala siffror. När jag talade om utvecklingen av sparandet i oförändrat penningvärde, så var det inte för att säga att sparandet är tillräckligt. Det underströk jag kraftigt. Vad jag ville framhålla var att det skett ett ökat frivilligt personligt sparande som är vida större än vad man hade räknat med. Det är väl odiskutabelt! När herr Gustafson i Göteborg — jag förstår att han måste hjälpa fru Nettelbrandt i denna situation, ty hon var ju mera arg än övertygande — påstår att jag skulle ha sagt att jag inte skulle diskutera detta något närmare, är det fel. Jag sade att jag inte skall diskutera detaljproblemen i alla de motioner som man har väckt. Det är väl ganska tafatt att försöka förringa betydelsen av utvecklingen, när man här försöker göra gällande att vi haft den högsta prisstegringen i världen och att vi förra året inte hade den produktionsökning som vi tidigare haft. Det är obestridligt att vi haft en produktivitet som per invånare räknat legat näst högst i världen. Det är fullständigt obestridligt att det har varit en lång sådan trend men att man på senare tid fått en liknande utveckling även ute i världen, med fusioner i större och större företag, en omstrukturering som inte bara gäller vårt land utan hela Europa och kanske hela världen. Då är det uppenbart att det finns anledning för oss alla att se till att vi får ett ökat sparande. Det är vi överens om, och därför säger jag fortfarande att det är att slå in öppna dörrar, när man diskuterar den saken. Den avgörande frågan är hur man skall åstadkomma ett ännu högre sparande. Det är fel när herr Gustafson i Göteborg säger att det personliga sparandet inte skulle ha utvecklats, utan det är påtagligt att det varit så som jag gjorde gällande. Det säger Börje Kragh och det säger Rune Höglund i det tal som jag citerade, och det är glädjande även om det är för litet just med hänsyn till vad herr Kellgren framhöll om den väldiga expansion som vi står inför. När herr Gustafson sedan säger att självfinansieringen minskat hos företagen, så är det riktigt, men det har — höll jag på att säga — nästan varit en målmedveten politik. Om man anser att det inte är riktigt att man har den höga självfinansiering som man hade förut, så gäller det att åstadkomma motsvarande sparande på annat sätt. Det är det som regeringen försökt göra och som vi är på god väg att lyckas med, hoppas jag. Jag kanske också skall replikera herr Gustafsons i Göteborg påstående att jag hade stått här och lovprisat regeringen. Det har jag inte gjort, men liksom herr Gustafson har jag gjort jämförelser med andra. länder, bl.a. med Norge, där regeringen lovade så fina åtgärder i valrörelsen men där resultatet har blivit ett helt annat.
Herr talman! Jag hoppas att det bara var herr Brandt som inte uppfattade att jag talade om relativitet. Det var näm ligen denna jag stödde min förra replik på. Jag påpekade att ökningen av sparandet på 50 procent är för liten i förhållande till den ökning av kapitalbehovet vi har och nämnde att statsutgifterna vuxit med cirka 350 procent som en relativ motsats till de andra 50 procenten. Jag tyckte inte om herr Kellgrens uttalande att vi måste öka sparandet med tvångsmetoder, om det inte går på annat sätt. Kan man undvika tvångsmetoder, bör man väl göra det. Däremot tycker jag bättre om hans uppfattning att vårt förslag om stimulans till bostadssparande är någonting positivt. Då har vi alltså efter tio år vunnit något med att ständigt återkomma. Håller vi på tio år till, kanske vi når full förståelse för hela denna motion.
Herr talman! Herr Brandt säger att den minskade självfinansieringen är en målmedveten politik från regeringens sida. Det var ett intressant konstaterande. Man skall alltså målmedvetet beröva företagen möjligheter till konsolidering och till investeringar i ett läge då vi sannerligen behöver det mer än någonsin. Sedan talar herr Brandt om Norge. Det otrevliga för herr Brandt är ju att enligt finansministerns egna skrifter har produktionsstegringen varit större och prisstegringen lägre i Norge än i Sverige. När herr Brandt sade att det inte alls var något särskilt med Sverige och att det var precis likadant i alla industriländer, tog jag fram den statistik som finansministern har försett oss med och som är obestridlig. Den visar att det inte alls är på samma sätt. Vi har det mycket värre när det gäller prisstegringar och mycket sämre när det gäller produktionsstegring än andra, jämförbara länder. Det är detta som skapar de ekonomiska problemen för OSS.

Herr talman! Då vi nu skall diskutera frågan om befrielse från bensinskatt vid användning av snöscooters och motorbåtar och då i föreliggande utskottsbetänkande även nämns restitution av skatt på bensin för motorsågar, vill jag säga några ord. Det har under många år motionerats om befrielse från skatt på bensin för motorsågar som användes inom skogs bruket. Under hänvisning till bilskatteutredningens uppdrag sade bevillningsutskottet i sitt utlåtande nr 26 år 1966: »Enligt vad utskottet under hand erfarit har frågan om beskattningen av bensin för motorsågar även tagits upp till behandling av utredningen ... I enlighet härmed har bilskatteutredningen planerat sin verksamhet så att dess förslag beräknas kunna avges under loppet av år 1967 och således ligga till grund för proposition till 1968 års riksdag. Utskottet anser ... att frågan om beskattningen av bensin, som används för drift av motorsågar, har en betydande räckvidd och att det är angeläget att den snarast får en tillfredsställande lösning.» I det utlåtande vi nu har att behandla, således nr 1967: 41, säger utskottet att man är osäker om denna tidsplan kan följas. Om inte tidsplanen kan följas räknar dock utredningen med att det finns vissa förutsättningar för att restitutionsfrågan kan brytas ut och särbehandlas inom den från början avsedda tiden. Jag vill nämna att jag tänkt avlämna en motion i år angående restitution av bensinskatt å motorsågar, men vid förfrågningar har jag fått beskedet, att den här frågan håller på att behandlas och att den kommer att lösas snarast möjligt. Det är högst angeläget att något sker, ty skogsarbetarna väntar på besked. Det är beklagligt att lösningen av denna fråga skall låta vänta på sig och att skogsarbetarna måste betala bensinskatt som andra yrkesgrupper är befriade från, t.ex. de som arbetar inom jordbruket, fiskerioch trädgårdsnäringen. Jag hoppas verkligen att den här frågan får den särbehandling som utskottet skriver om och vill framhålla, att om bevillningsutskottet hade varit mera positivt inställt till lösandet av dessa spörsmål hade vi inte behövt diskussioner år efter år. till utskottets talesman: Är det utskot tets allvarliga mening att denna fråga skall få en positiv lösning? Det fram går inte riktigt tydligt av utlåtandet. Jag har inget yrkande.

Herr talman! Restitution av skatt på bensin till motorsågar är en fråga som har varit uppe till behandling många gånger. I år har inga motioner väckts i den frågan, utan vad detta utskottsbetänkande behandlar är motioner om restitution av skatt på bensin till motorbåtar och snöscooters. Men utskottet har ändå inte kunnat undgå att beröra frågan om restitution av skatt på bensin till motorsågar inom skogsbruket. Vi har i vår skrivning anfört — vilket herr Wikner borde ha kunnat läsa sig till på sidan 5 — att det enligt utskottets mening finns »anledning understryka att de tidigare nämnda kraven på skattelättnader för bensin till motorsågar framstår som ett betydligt angelägnare önskemål än de nu behandlade motionsyrkandena». i Därmed har vi från utskottets sida sagt hur allvarligt vi ser på denna fråga. Utskottet har också klart och tydligt gett besked på den punkt som herr Wikner avsåg med sin fråga, nämligen omr vi. menar allvar med kravet på att denna fråga skall lösas. Det framgår mycket klart av utlåtandet. Jag ber bara, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag ber bara att få lugna herr Wikners känslor på denna punkt. Jag kan försäkra att bilskatteutredningen behandlar denna fråga under högtryck. Jag skall inte gå in på detaljerna, herr Wikner, men det är en synnerligen komplicerad fråga att klara ut detta, om man skall ha individuell resti tution till skogsarbetarna. Det rör sig om 35 000—40 000 motorsågar, och det är inte alldeles enkelt att lösa problemet. Men vi i bilskatteutredningen gör vad som står i mänsklig förmåga. Går det att bryta ut denna fråga, kommer det att göras, men det är kanske inte vi som avgör om frågan skall brytas ut. Men förslag kommer så småningom.

Herr talman! Det ankommer på samhällets lagstiftande organ att se till att medborgarna har ett ekonomiskt grundskydd som ger trygghet under uppväxtåren, vid sjukdom, ålderdom och invaliditet, vid familjeförsörjarens bortgång samt vid inkomstbortfall i samband med arbetslöshet och liknande. I betydande omfattning har trygghetsskapande åtgärder genomförts efter beslut från regering och riksdag. även om den sociala reformpolitiken inte uppfyller alla krav på grundtrygghet och jämlikhet, så har vi ändå generellt sett nått ett bra stycke på väg. För vissa grupper är dock grundskyddet otillfredsställande. Jag vill nämna frågan om änklingspension, som först under senare tid uppmärksammats. Det är angeläget att denna fråga skyndsamt utreds och att åtgärder vidtas. även om denna fråga löses, kommer det att finnas ganska stora skillnader mellan olika grupper i fråga om efterlevandeskyddet. Genom kollektivavtal har många anställda erhållit en tjänstegrupplivförsäkring. Detta är en väsentlig trygghetsreform, som tillförsäkrar arbetstagarens familj ett förhållandevis rejält efterlevandeskydd. Utvecklingen på detta område har gått snabbt, och i dag omfattas avsevärt fler arbetstagare av tjänstegrupplivförsäkringen än för fyra år sedan, då reformen fick sitt genombrott. Trots den positiva utvecklingen står dock många utanför denna försäkringsform. Detta gäller ofta grupper som inte har någon stark facklig position: hemarbetande kvinnor samt anställda och företagare som inte tillhör ett ur försäkringssynpunkt acceptabelt kollektiv. Enligt reservanternas mening bör en utredning tillsättas för att kartlägga behovet hos dessa grupper av ökat skydd genom grupplivförsäkring. Denna utredning bör också undersöka vilka möjligheter som finns att införa ett allmänt försäkringsskydd. De avtalsvägen tillkomna försäkringarna skulle då utgöra ett mönster för detta. Olika finansieringsalternativ bör övervägas. Skulle reformen bli alltför kostnadskrävande kan ett successivt införande övervägas. Sammanfattningsvis vill jag säga att jag anser det vara en väsentlig rättvisefråga att alla medborgare får samma grundtrygghet även när det gäller efterlevandeskyddet. Det kan inte vara riktigt att vissa mindre grupper som inte har så stora möjligheter att hävda sig ställs i en sämre position. Med hänvisning till vad jag nu framhållit vill jag, herr talman, yrka bifall till reservation I i andra lagutskottets utlåtande nr 44.

Herr talman! De motioner från mittenpartierna som ligger till grund för detta utlåtande var ganska omfattande. Motionärerna hemställde om utredning av möjligheterna att låta alla människor bli delaktiga i grupplivförsäkringarna, och man ville därvid ha de på avtalsmarknaden tillkomna grupplivförsäkringarna som mönster. Man sade också att de grupplivförsäkringar, om vilka överenskommelse träffats avtalsvägen, skulle ersättas av samhälleliga. Det kravet kunde vi inte tillgodose, och såvitt jag förstår har inte heller mittenpartiernas representanter i utskottet gått med på så långtgående krav, utan stannat för att föreslå en kartläggning av detta område. Men de kräver också att en utredning på området skall resultera i åtgärder. Såvitt jag kan finna, är det ganska svårt att komma fram på denna väg. Allt fler och fler kommer med i de grupplivförsäkringar som är tecknade på avtalsmarknaden. Även maken till den som har grupplivförsäkring får ett skydd. Det finns stora möjligheter att komma med i en grupplivförsäkring. Det har hänt mycket under de år som dessa försäkringar funnits till. Jag tror att de allra flesta som är intresserade av att få ett försäkringsskydd kan erhålla ett sådant om de utnyttjar de möjligheter som finns. Högerpartiet har inte kunnat gå med på kravet på en dödsfallsförsäkring. Vi vet ju alla, att vi har en mycket omfattande och detaljrikt utformad socialpolitik i vårt land. I själva verket torde det inte finnas något folk i världen som är så omgärdat av sociala anordningar som vårt folk på vandringen från vaggan till graven. Vår sociala trygghetspolitik kostar också mycket stora pengar för både skattebetalarna och näringslivet. Omkring 18 miljarder kronor kostar de sociala anordningarna «skattebetalarna under nästa budgetår. Vad kostnaderna uppgår till för det svenska näringslivet är litet svårare att beräkna, men de rör sig säkert om minst samma belopp, d.v.s. 18 miljarder kronor om året.

Jag anser alltså, herr talman, att våra ansträngningar under den närmaste framtiden måste intensifieras och inriktas på att stärka näringslivet och därmed skapa förutsättningar för trygghet på arbetsmarknaden. Det innebär att vi får gå försiktigt fram på det allmänna socialpolitiska fältet en tid framöver. På det området får vi ägna oss mera åt att reformera och finslipa den socialpolitik vi redan har och vara försiktiga med en ny kostnadskrävande utbyggnad. Med hänvisning till vad jag här sagt har vi sålunda inte kunnat gå med på mittenpartiernas krav. Jag yrkar bifall till reservation II.

Herr talman! I andra lagutskottets utlåtande nr 44 behandlas bl.a. en motion som jag har väckt tillsammans med herr Hamrin i Kalmar och som har nummer 217. I motionen begärs utredning om en allmän försäkring för begravningshjälp. Den allmänna försäkringen ger nu ett förhållandevis gott skydd mot de ekonomiska följderna av sjukdom, invaliditet och försörjarens död. Systemet är dock långt ifrån färdigt. Förslag till kompletteringar har lagts fram, och två kom mittéer — pensionsförsäkringskommittén och 1961 års sjukförsäkringsutredning — förbereder andra förslag till utbyggnader. Men en viktig fråga har kommit i skymundan. I systemet bör naturligen även ingå begravningshjälp. Det är angeläget att förslag om införande av allmän begravningshjälp kommer under statsmakternas prövning i samband med de angivna och väntade förslagen om andra kompletteringar av den allmänna försäkringen. Riksdagen hade denna fråga uppe till behandling 1956, och ett enigt andra lagutskott skrev då att det var en angelägen uppgift att åstadkomma bättre förhållanden på detta område. även högerledamöterna var med om det uttalandet, som också antogs av riksdagen. Men sedan dess har regeringen inte visat särskilt stort intresse för att lösa frågan. Man har bara överlämnat den till en utredning som inte gjort något nämnvärt åt saken. Faktum är emellertid att stora grupper, främst hemmafruar, studerande, småföretagare och pensionsavgångna, står utan skydd. Nu har dock andra lagutskottets ledamöter, med undantag av högerns representanter, tillstyrkt motionen och jag ber, her! talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan vid punkten 2. Vid punkten 1 har vi tillsammans med centerpartiets ledamöter avgivit en reservation, i vilken vi begärt en kartläggning av behovet och en utredning av möjligheterna att införa ett allmänt försäkringsskydd av grupplivtyp. Det är många som nu saknar sådant skydd: hemmaarbetande kvinnor, studerande, småföretagare och en del anställda som inte tillhör något ur försäkringssynpunkt acceptabelt kollektiv. Herr talman! Jag skall nu inte trötta kammaren med något längre anförande utan ber med det sagda att få yrka bifall till den vid utskottets utlåtande under punkten 1 fogade reservationen.

Herr talman! Det finns inte heller för mig anledning att hålla något längre anförande i denna fråga. Dels föreligger en fullständig redovisning i utskottets utlåtande, dels har herr Ringaby talat för utskottet beträffande reservation I och herr Jönsson i Ingemarsgården beträffande den andra reservationen. Beträffande den första reservationen, som gäller grupplivförsäkring, är det riktigt som herr Johansson i Skärstad sade, att utvecklingen på detta område har gått mycket snabbt. Detta framgår också av redovisningen på sidan 4 i utskottets utlåtande. Försäkringsförmånerna har sedan grupplivförsäkringen infördes väsentligt förbättrats och kommit att omfatta allt fler människor.

En företagare — och i förekommande fall även hans maka — kan ju antingen ansluta sig till den försäkring som tecknas för de anställda eller också teckna en grupplivförsäkring för företagare. Det erbjuds också möjligheter för studerande och åtskilliga andra kollektiv att teckna dylika försäkringar. Det ställs inte så stora fordringar på hur dessa kollektiv skall vara sammansatta. Huvudsaken är ju att de är sådana att man kan beräkna en gemensam avgift. Beträffande hemarbetande fruar är det väl ändå inte riktigt att de står utan skydd. Det är just de som har skyddet, eftersom grupplivförsäkringen är en efterlevandeförsäkring. Dessutom är ett mycket stort antal försäkrade genom makeförsäkring, alltså frivilligförsäkrade. När det gäller de avtalsreglerade försäkringarna är skyddet obligatoriskt, om det finns gemensamt hemmaboende barn under 17 år. Därmed kan det väl sägas att trygghetsbehovet är säkrat under den tid då behovet är som störst. Därtill kommer frivilliga försäkringar i mycket stor omfattning även på detta område. Förenade Liv och Folksam har tecknat försäkringar för 790 000 makar, vilket ju innebär en ganska omfattande försäkringsform. De reservanter som står för reservation I anser att en kartläggning bör göras beträffande behovet av ökat skydd genom grupplivförsäkring. De vill också att en utredning skall komma till stånd om möjligheterna till lagstiftning rörande ett allmänt försäkringsskydd. När det gäller frågan om behovet av en kartläggning har en rätt omfattande sådan gjorts av AFA, vilken redovisats i utskottsutlåtandet. Beträffande frågan om lagstiftning anser utskottsmajorite ten, med hänvisning till den snabba och positiva utveckling som har ägt rum på detta område, att det inte finns någon anledning att sätta i gång en utredning. Med hänsyn till att det redan finns en så pass omfattande försäkringsform tror jag inte att det är lämpligt att här vifta med en lagstiftning. Därmed vill inte utskottet på något sätt nonchalera vikten och nödvändigheten av att så många som möjligt ansluter sig till denna form av försäkring. Grupplivförsäkringen är visserligen inte utbyggd till optimal omfattning, men jag känner till att försäkringsbolagen gör en mycket stor insats i form av upplysning och propaganda på detta område. Jag medger att det här kan finnas ett visst tröghetsmoment att övervinna — kanske förekommer det också bristande kännedom om de goda försäkringsmöjligheter som står till buds — men jag tror att man kan komma till rätta med detta problem genom ökad upplysning.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 Riksdagen har ju på denna punkt ett förflutet. Redan år 1956 begärde nämligen riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t en utredning om de nu aktuella frågorna. Denna utredning har inte verkställts, och det torde därför vara förenligt med god ordning att utskottet nu vidhåller sin ståndpunkt. Jag tror också att det föreligger ett behov av att begravningskostnaderna tläckes genom samhällets försorg. Visserligen finns det möjligheter att vända sig till socialvården för att genom dennas försorg få dem täckta, men jag tror ändå att denna fråga är värd att utreda. Sedan får utredningen visa om det finns behov av lagstiftning på detta område. Det kan ju tänkas att det är lätt att inordna denna försäkringsform under de allmänna sjukkassorna.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

Herr talman! Jag skulle bara helt kort vilja understryka att den s.k. kartläggning som AFA redovisat i sitt remissvar inte är en kartläggning av den typ som vi önskar. Vi vill få reda på de verkliga förhållandena på detta område. AFA redovisar hur stort antal som redan omfattas av grupplivförsäkringar, men det är ett faktum att en rad grupper falier utanför detta skydd, och även de har ett behov av denna försäkringsform. De som nu omfattas av denna anser otvetydigt att den är värdefull. Det skulle vara en kartläggning över hur stort antal personer och vilka grupper som inte är grupplivförsäkrade. Herr Fredriksson säger att hustrurna inte är utan skydd. De är inte utan skydd när deras män dör, men många hustrur saknar skydd så till vida att om de dör kommer ingen ersättning till familjerna i form av grupplivförsäkring. Det är — vad jag känner till — bara i ytterst få fall man har kompletterat med sådan förmån.

Herr talman! Utvecklingen går ju, herr Jönsson i Ingemarsgården, åt det hållet att även hustrurna i snabb takt kommer med i detta försäkringssystem. Bara en kort replik till utskottsmajoriteten! Den hänvisar till att andra lagutskottet 1956 var helt enigt om att man skulle göra en utredning om en dödsfallsförsäkring. Detta utskottsutlåtande föranledde också ett fullständigt enhälligt riksdagsbeslut! Man skyfflade då — alltså 1956 — över utredningskravet till yrkesskadeutredningen. Därefter sysslade utredningen med frågan ända till i fjol. Det är en lång tid — det har runnit mycket vatten under Stockholms broar sedan 1956. En mängd saker har hänt på försäkringsfronten under denna tid, och det har skett en kraftig utbyggnad av efterlevandeskyddet på många områden. Skall man vara ärlig måste man därför erkänna att situationen i dag är en helt annan än 1956, och kravet på en sådan här försäkring kan inte längre resas med samma kraft som tidigare. förslag — i avvaktan på slutliga förslag från utredningen om barnavårdslagen — om en provisorisk reform beträffande offentligt biträde i barnavårdsärende, innebärande att möjligheter skapades att förordna biträde som arvoderades med offentliga medel,

Herr talman! De motioner som ligger till grund för detta utskottsutlåtande tar upp problemställningar som är oerhört viktiga när det gäller förutsättningarna för en effektiv ungdomsvård. Hit hör t.ex. möjligheten för såväl barnavårdsnämnden som den enskilde klienten att erhålla hjälp av juridisk expertis. I barnvårdslagens 20 § stadgas att »den ärendet rör» har rätt att anlita biträde, när han hörs av barnavårdsnämnden eller företrädare för denna. Om sådan hjälp anlitas läggs kostnaderna för juristens medverkan på den enskilde, vilket innebär att biträde sällan anlitas. I utlåtandet »Rättssäkerheten vid administrativa frihetsberövanden» 1960 uppgavs att i de många hundra avgöranden om frihetsberövanden, som träffats av barnavårdsnämnderna, rättsligt biträde för enskilda klienter anlitats endast i enstaka fall. Det är, som motionärerna anför, ur rättssäkerhetssynpunkt av synnerligen stor vikt att den i barnavårdslagens 20 § givna rätten att anlita biträde inte blir illusorisk till följd av att parten eller dennes föräld rar saknar möjlighet att täcka kostnaden för biträdet. Förutsättningar måste skapas att förordna biträde som arvoderas med allmänna medel. Vi reservanter menar att denna fråga måste lösas skyndsamt och att en provisorisk, begränsad reform av den art motionärerna föreslagit snarast genomföres i avvaktan på förslag om lösning av den större frågan om ersättning för kostnader och rätt till offentligt biträde i förvaltningsprocesser i allmänhet. Viktigt i detta sammanhang är ju också att barnavårdsnämnderna får möjlighet att i större omfattning erhålla juristmedverkan. De här berörda motionerna tar vidare upp möjligheterna att utöka familjevården genom generösare ersättning till fosterföräldrar. Man påpekar att tillgången på goda fosterhem ofta står i samband med den ersättning som utbetalas till fosterföräldrarna. Det är ju så att den vård i fosterhem, som sker före intagandet på ungdomsvårdsskola, betalas av kommunen, medan vård på ungdomsvårdsskola samt den familjevård som följer på skolvistelsen betalas av staten. Det står alltså kommunerna fritt att ge den ersättning till fosterföräldrarna som de anser sig ha råd till. Man gör från kommunalt håll beaktansvärda insatser, men inom många kommuner blir ersättningen dock alltför låg. Familjen är en viktig hörnsten i vår samhällsbyggnad, en samhällsfunktion som på allt sätt behöver omhuldas. Denna familjens roll är viktig för såväl normala ungdomar som de missanpassade som kommit på kant med samhället. Det måste av humanitära skäl vara mera väsentligt att då en ung människa visar tecken på återanpassning placera henne i fosterhem och hindra fortsatt kriminalitet än att låta hennes utveckling fortsätta tills hon måste tas in på ungdomsvårdsskola. Ser vi sedan på den rent ekonomiska sidan av det här problemet, blir vården i ett fosterhem bra mycket billigare än anstaltsvård, även om ersättningen till fosterföräldrarna blir generösare. Starka skäl talar för att man i större utsträckning än nu placerar här ifrågavarande ungdomar i enskilda hem. Men såväl motionärerna som vi reservanter menar då att samhället måste se till att den ekonomiska ersättningen till dessa hem ökas. Det är nu några år sedan betänkandet »Behandlingsforskning vid ungdomsvårdsskolorna» lades fram med förslag om ett särskilt forskningsorgan. Men ännu har från regeringens sida intet gjorts för att realisera dessa planer. Enhälliga remissorgan har tillstyrkt utredningens förslag. Trots att vården av missanpassad ungdom länge befunnit sig i ett krisläge i vårt land med bl.a. för vissa kategorier högre återfallssiffror än för kriminalvårdens klientel, är Sverige beträffande kriminologisk forskning fortfarande ett av de sämst utrustade industriländerna. Motionärer och reservanter anser att vi inte får vänta längre, utan föreslår inrättandet av ett organ för behandlingsforskning vid kriminalvetenskapliga institutet vid Stockholms universitet. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen av herr Nyman m.fl.

Herr talman! Efter herr Johanssons i Växjö anförande skall jag fatta mig mycket kort. Jag kan till alla delar instämma i vad han har sagt. Jag skall bara ge några kommentarer på en enda punkt där jag har en viss erfarenhet, en fråga som berör ersättning till kommunerna för familjevård som föregår ungdomsvårdsskoleplaceringen. Allmänna beredningsutskottet har haft denna fråga uppe två gånger förut, och riksdagen har avslagit motionerna med motivering bl.a. att vi har ett nytt system för kommunal skatteutjämning som trätt i funktion nu. Alla är väl överens om att familjevården utgör ett mycket viktigt led i strävan att återinföra missanpassad ungdom till ett normalt liv. Erfarenheten visar att familjevården utgör ett effektivare medel än anstaltsvården för att komma till rätta med tendenser till kriminalitet. Starka skäl talar också för att man försöker att i större utsträckning än nu placera dessa ungdomar i enskilda hem. För att detta skall vara möjligt har vi fört fram frågan om ett ökande av den ekonomiska ersättningen till dem som för detta ändamål upplåter sina hem. Nu kan det invändas att för den som är intresserad av en sådan här uppgift spelar ersättningen inte den avgörande rollen. Detta är nog riktigt. Men, herr talman, i den värld vi lever är det allt svårare att vara idealist och att omsätta idealiteten i praktisk handling. För 20—25 år sedan kunde man i exempelvis lantbrukarhemmen, som ju ofta har stått till tjänst med sådana här uppgifter, i stor utsträckning ta emot dessa ungdomar — det är härvidlag jag talar av viss erfarenhet. På den tiden kunde man sysselsätta ungdomarna på lämpligt sätt genom att ge dem en häst, som nästan körde sig själv, en vagn och en högaffel, och så hade de sysselsättning. I dagens lantbruk med traktorer och skördetröskor, som representerar värden av hundratusentals kronor, kan man inte på samma sätt utnyttja sådan arbetskraft eller finna sådan lämplig sysselsättning. Det tar tid för den som vill åta sig en dylik uppgift att finna sysselsättning för ungdomarna, och det tar tid att övervaka dem och visa sitt intresse för dem. Tid är pengar i våra dagar, det kan vi inte komma ifrån. Det behöver inte ligga någon krass materialism bakom ett sådant resonemang. Denna fråga brådskar alltså, tycker vi. Därför har vi reserverat oss bl.a. på denna punkt. Med dessa ord, herr talman, ber också jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Då det under hand ställts frågan, varför vi inom högergruppen inte kunnat biträda reservationen, skall jag helt kort tala om detta. Jag finner för det första att reservationen redan har släppt de två första punkterna i den motion som här behandlas och endast yrkat bifall till de tre sista. Man har då varit inne på frågan, om det inte skulle vara lämpligt med en ökad juristmedverkan för enskild part i barnavårdsärenden. Jag vill erinra om att riksdagen i år redan har behandlat en liknande motion, som blev avslagen. Utskottet hänvisar i detta sammanhang till att »besvärssakkunnigas slutbetänkande med förslag till lag om förvaltningsförfarandet, vari bl.a. ges regler angående rätt för enskild part till ersättning av allmänna medel för särskilda kostnader, nu är föremål för bearbetning inom Kungl. Maj:ts kansli och att kostnadsfrågan ägnas särskild uppmärksamhet. Härutöver vill utskottet erinra om redan föreliggande möjligheter att erhålla utomprocessuell rättshjälp bl.a. via rättshjälpsanstalter.» Jag vågar utan att överdriva påstå att utskottet härvidlag har visat en fullt positiv inställning och inte på något sätt nonchalerat frågan. Vad jag särskilt vill vända mig emot, herr talman, är att man återigen föreslår vissa små ersättningar till kommunerna. Vi borde ändå kunna erinra oss att riksdagen så sent som år 1965 beslutade att dessa små specialdestinerade bidrag skulle tas bort och ersättas av statsbidrag av större omfattning till kommunerna. Denna reform väckte såvitt jag minns inte något som helst motstånd i denna kammare utan hälsades tvärtom med tillfredsställelse. Kommu nalmännen ute i bygderna hälsade med ännu större tillfredsställelse tillfället att slippa redovisa alla dessa små bidrag och i stället få ett stort statsbidrag, beroende av skatteunderlaget. Detta var en stor fördel. År 1966 var frågan också uppe, och då yttrade båda kommunförbunden att det med hänsyn till frågans ringa vikt och den reform som hade vidtagits föregående år var fullkomligt onödigt att börja peta på den igen. Jag har fortfarande precis samma uppfattning som den gången. Vi skall vara nöjda och tacksamma för att vi fick en ändring år 1965 och inte börja röra i frågan på nytt för att återigen drabbas av detta välsignade krångel — ty det var ingenting annat — med att redovisa dessa små specialdestinerade bidrag. Jag vill i övrigt framhålla att utskottet klart har understrukit behovet av behandlingsforskning.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

Herr talman! Vid denna motions behandling har reservationer lämnats på tre punkter. Herr Nilsson i Bästekille har redogjort för utskottets ställningstagande åtminstone i två punkter. Han har framhållit att en utredning har klarat ut frågan om ersättning till juridiskt biträde. Vi menar, att den frågan ligger under Kungl. Maj:ts prövning och att ett uttalande i dag inte på något sätt skulle påskynda beslutet där.

På den tredje punkten, där en reservation föreligger, gäller det inrättandet av ett särskilt institut eller rättare sagt om kriminaltekniska institutet i Stockholm skall bedriva behandlingsforskning. Herr Johansson i Växjö nämnde, att alla remissinstanser, som har yttrat sig över det utredningsförslag om behandlingsforskning som framlades 1964, skulle vara överens. Ja, det är riktigt, herr Johansson, att de är överens om att det är angeläget med behandlingsforskning. Det är vi också överens om inom utskottet. Vi har mycket starkt betonat, att ingen forskning torde kunna ge så nyttiga rön för behandlingen i institutioner som just den forskning som direkt sysslade med behandlingen. Vad vi däremot inte vågar uttala oss om i utskottsutlåtandet är, om den forskningen skall vara förlagd till det ena eller andra institutet. Där, herr Johansson i Växjö, var remissinstanserna synnerligen oeniga. Jag skall bara nämna vad man sade om organisationen. Universitetskanslersämbetet ansåg sig inte kunna tillstyrka, att en universitetsinstitution skulle åläggas att utföra den forskning myndigheterna har behov av. Statens råd för samhällsforskning bör få anslag till en treårsförordnad professor, som bedriver verksamhet i institutionen utan att verksamheten binds för hårt. Bland de övriga, som yttrat sig, var socialstyrelsen helt övertygad om att forskningen borde förläggas till socialstyrelsen. Därifrån har man emellertid i det remissutlåtande som avgivits till utskottet i år sagt, att det är så angeläget att forskningen kommer i gång att man ger upp sin uppfattning om var verksamheten skall ligga, bara den över huvud taget får ett organ och kan bedrivas med intensitet. Socialhögskolan i Lund har uttalat, att det är tveksamt att inrätta särskilda institutioner för dessa mycket speciella uppgifter. Ericastiftelsen har sagt, att det är lämpligt med en från ungdomsvårdsskola fristående institution. Socionomförbundet säger, att det är diskutabelt att bygga upp särskilda forskningsinstitutioner med så begränsad inriktning etc. Det finns alltså många olika uppfattningar om detta. Vi har inom utskottet inte vågat ta ställning efter den ytliga behandling, som det ändå blir av en motion i ett utskott. Vi kan inte ta ställning i en fråga, där så många instanser har haft frågan till en vidare bedömning och kommit till olika uppfattningar. Vi har uttalat oss ungefär som socialstyrelsen, nämligen att det är mest angeläget att en sådan forskning kommer till stånd, och jag tror, att riksdagen behandlar frågan mest sakligt genom att biträda utskottets förslag och alltså inte tar ställning i denna intrikata fråga som vi på grundval av detta remissförfarande och denna utskottsbehandling inte har möjlighet att avgöra. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag håller med fru Eriksson i Stockholm om att det inte har så stor betydelse var man förlägger denna forskning. Emellertid finns det remissorgan som har sagt att det är lämpligt att förlägga den till den institution som reservanter och motionärer har rekommenderat. Här i kammaren påstås ofta att man inte skall ha någon specialdestination av skattemedel. Man har gått ifrån det systemet, och vi har fattat ett principbeslut om det. Men om det finns orättvisor i samhället som behöver elimineras, får vi inte vara rädda för att gå in för något sådant igen. Man kan jämföra detta med exempelvis SJ:s politik: Vi vet att glesbygder kommer i kläm vid järnvägsnedläggelse, och då får vi inte stirra oss blinda på principen att SJ:s verksamhet skall drivas ekonomiskt, utan då måste vi via en annan huvudtitel skaffa fram pengar så att rättvisa skipas.

Herr talman! Herr Johansson i Växjö sade att vi inte fick vara rädda för att införa de små, specialdestinerade bidragen på nytt om det finns orättvisor i samhället. Herr Johansson i Växjö vet lika väl som jag att den skatteutjämning som numera åstadkommes av staten inte är bunden till en fast siffra utan beroende av medelskattekraften i hela riket, d. v. s. skattekraften i de olika kommunerna, och i den mån skattekraften minskar blir också de statliga bidragen större. Det finns ingen som helst motivering för införandet av dessa små bidrag, utan den ersättning som behövs för ifrågavarande ändamål skall tas av det stora skatteutjämningsbidraget som går till kommunerna och som icke utgörs av några små, oväsentliga summor.
Herr talman! Jag vill endast göra en röstdeklaration. Troligen har jag uttryckt mig dunkelt i utskottet med påföljd att mitt namn inte kommit med på reservationen. Jag observerade inte heller förhållandet vid utlåtandets bordläggning men vill härmed framhålla, att jag kommer att rösta för reservationen.

Herr talman! Mitt inlägg denna gång blir förmodligen något längre än mina anföranden i allmänhet brukar vara. Det kommer att knyta an till några sa ker som har samband med föreliggande fråga men som kanske vid första anblicken kan te sig litet perifera.

Vi fick se hur vältränade och erfarna fotbollspelare efter noggrant angivna regler försökte övervinna varandra i ärlig kamp. Till yttermera visso fanns det en domare på planen, som höll ögonen på att dessa noggranna regler efterlevdes.

Jag sade till mig själv att här sitter vi bland ungefär 12000 svenska män och kvinnor, som alla är spända på hur matchen skall gå. Om det blev så som jag nyss fantiserade om, skulle inte en enda människa komma till Råsunda vid nästa match. Då skulle det bli fullkomligt ointressant att bevittna hur en skara unga män fjantade omkring utan målsättning, enbart sysslande med sin egen boll. Det vore döden för fotbollspelet, om man inte följde reglerna. Det är väl så med alla spel att det är reglerna som gör dem intressanta. Det kanske dock finns undantag. Jag har varit med om ett spel som kallas för fusk. Det gäller där att med bibehållet allvar kasta på en talong många fler kort än vad motståndaren tror, och på det sättet kan man vinna spelet. Men där ingår det i reglerna att man får fuska. Jag skall inte våga mig på att dra parallellen till det politiska spelet, fastän det kanske kunde vara värt en undersökning i vad mån detta mest liknar fotbollspelet med dess klara reg ler eller om det mera liknar detta mer barnsliga spel som kallas för fusk. Men jag skall nu gå över till frågan buruvida den vanliga mänskliga samlevnaden, som är en krånglig historia, inte också behöver vissa absoluta regler för att kunna fungera. Somliga säger att det inte finns någonting absolut i världen, och det är en mycket bekväm filosofi. Då behöver man inte bekymra sig om vad som är reglernas verkliga innebörd, då kan man gradera skalan och säga sig: Jag siktar inte på att nå toppen, jag siktar på att komma ungefär halvvägs upp. Jag tror att det är så det sker i allmänhet. Vi är bekväma av oss, vi har oftast inte någon målsättning. Då följer man minsta motståndets lag, och då blir det den tavla vi ser omkring oss i världen; jag tror inte att någon är beredd att kalla den för uppbygglig. Jag hade för ett par, tre år sedan ett samtal med en ledande kommunist i ett land inte så särskilt långt härifrån, och vi kom in på sådana här frågor. Han var ledamot av centralkommittén i sitt lands kommunistiska parti. Det var en man som kunde sina teser och sin historia. Det var ett mycket intressant samtal som det ofta blir när man talar med kommunister som är ärliga och som kan sin sak. Jag hävdade vissa schabloniserade regler för mänsklig samvaro. Jag talade om ärlighet, renhet, osjälviskhet och kärlek. Han sade då till mig: »Din ideologi känner jag väl till. Den har jag studerat, och där finns inte ett enda ord som är nytt — det är bara de gamla vanliga kristna normerna som vi har haft i 2000 år — och se hur världen ser ut!» Jag sade då till honom: »Det är riktigt, världen är inte mycket att hänga i julgranen. Men låt oss göra tankeexperimentet att alla de människor som har kallat sig för kristna och att alla de nationer som gäller för kristna nationer verkligen hade levt efter de nor mer som är givna för 2000 år sedan. Då hade världen sett ut på ett annat sätt, och då hade kommunismen aldrig uppstått. Vi får komma ihåg att kommunismen har uppstått i västerlandet i kristen omgivning beroende på missförhållanden som har uppkommit genom att dessa regler inte har följts.» Jag tillade: »Det är som du säger här, min vän, att världen inte ser vacker ut.

Du har en helt annan utgångspunkt än jag, men likafullt säger du, att om man följer de normer som jag har försökt hävda och som du själv oprovocerat har kallat för ”de gamla vanliga kristna normerna”, så löser sig de mänskliga problemen. Och det är väl egentligen det som vi båda vill — vi vill lösa dessa problem.» Han höll med om detta och förklarade, att just åt den saken hade han ägnat sin tid och sina krafter. Jag tycker att detta är en ganska intressant historia ur levande livet. Det gällde en man som var van att tänka ideologiskt — vilket mycket få människor är — och han hade kommit till samma slutsats som jag. I och för sig är det emellertid inte så märkvärdigt. Frågan behandlades på den 21:a eller 22:a partikongressen i Moskva — herr Karlsson i Huddinge kanske kan ge bestämt besked om vilken partikongress det var. Där slogs också fast att det slutliga målet måste vara att få en ny typ av människa. Enligt vad jag sedermera fått bestyrkt vid kontroll på många håll, även bland kommunistiska bekanta i denna kammare, måste detta begrepp innebära en människa av mycket hög moralisk standard. Nu har man på det kommunistiska hållet sagt att det är miljön som är det väsentliga: när miljön blir den rätta kommer denna nya typ av människa så småningom att växa fram. Jag skulle gärna vilja att mina ryska vänner hörde vad jag säger här — jag säger att de har spänt vagnen framför hästen. Det är förvisso en växelverkan mellan miljö och människa, men det råder inget som helst tvivel om att människan är den aktiva parten när det gäller omvandlandet av förhållandena — skapandet av miljön, om vi kallar det så. Men flertalet kommunister — det är fallet också i den kommunistiska gruppen här — tycks gå och bara vänta på att miljön skall bli den rätta och är under tiden lika småborgerliga och lika småsjaskiga som alla vi andra. De har ingen offensivanda när det gäller att nå målet: att få fram denna nya typ av människa, den moraliskt högtstående och av sig själv riktigt handlande människan. Den kommunistiska teorin är, om jag inte fattat saken alldeles fel, att när denna människotyp kommer fram, så skall inte bara våldsoch maktstaten försvinna utan även partiet; allt detta blir överflödigt därför att människan ändå frivilligt gör det rätta. Vi behöver också en ny typ av människa här. Jag tror att den grovt sett är samma typ som har föresvävat de kommunistiska idealisterna. Jag tror att man gemensamt skulle kunna närma sig detta mål, om man bara kom överens om vilka regler och vilka moraliska normer man skall ha för att detta skall förverkligas. Själv är jag övertygad om att min kommunistiske vän, som jag berättade om för en stund sedan, har rätt och att det är samma normer som jag hävdade då, vilka han kallade »de gamla kristna normerna». Det är de som är nödvändiga, om vi vill ha ett samhälle som skall fungera. Utan dem går det inte. Det hjälps inte hur vi än diskuterar, organiserar och administrerar. Utan människor med kvalitet får vi aldrig ett samhälle med kvalitet. Ett samhälle utan de riktiga människorna kommer alltid att bli en desillusionerande miljö, som gör att människor känner sig hopplösa, utan mål och på grund därav också ineffektiva och andligen döda. Det finns de som har sagt att en människa utan idé, hon är död, och jag tror det är sant. Jag skall nu, herr talman, ur en tidning läsa upp ett litet stycke av vad en ledamot av vår regering har sagt helt nyligen. Det gällde vår u-hjälp, och det var statsrådet fru Myrdal som yttrade dessa ord. Hon jämförde missionärerna med de experter som har skickats ut för att sköta u-hjälpsarbetet. Hon säger enligt denna tidning följande: »Särskilt värdefullt synes mig vara att i samtliga våra experters livsstil få ett starkt inslag av missionärernas moral. De» — hon menar missionärerna — »har ställt etiska krav på sig som det kanske är svårt för vanliga dödliga att uppfylla men som i många hänseenden just gentemot u-länderna synes mig oeftersättliga.» Jag håller med om att det är svårt, nästan omöjligt, att leva upp till så höga ideal. Men man kan ju försöka, och om missionärerna kan lyckas förstår jag inte varför vi andra vanliga människor inte också skall kunna göra det. Det kan gå bra eller mindre bra, men skulle i alla fall ge ett betydligt bättre och påtagligare resultat än som nu är fallet.

Jag upprepar att detta är svårt. Den mänskliga naturen är invecklad. Har vi inte någon annan målsättning än den egna höga levnadsstandarden blir det inte mycket av, även om vi begriper att världen är på sned och inser att detta är resultatet av felaktigt mänskligt handlande just därför att vi bryter mot de normer jag beskrivit. Vi får komma ihåg och ha klart för oss, att vi inte i riksdagen kan bestämma att den ene skall handla så och den andre så. Vi är alla ställda inför ett val som var och en ensam måste träffa. Men jag kan underlätta detta val för mina medmänniskor genom ett föredöme, genom att själv hålla klara linjer, även om detta är mot min egentliga natur. Vår natur är nog ganska lika i botten på oss allesamman. Jag har haft särskild möjlighet att iakttaga detta under en lång följd av år i många delar av världen. Det gör detsamma om man talar med en kines från Peking, 2n kines från Taiwan, en sydamerikansk dockarbetare eller en amerikansk miljonär; de visar i alla dessa fall i botten samma primitiva reaktioner. Den ene har svårare för det ena och den andre för det andra. Jag är själv tacksam mot mina kamrater ur alla partierna här i riksdagen — alla fem partierna — för de lärdomar och påpekanden som jag har fått på punkter, där jag själv inte kunnat se klart. Det är oftast svårast att själv kunna se. Jag tänker särskilt på en inte just nu här närvarande kommunistisk kollega, med vilken jag har haft många samtal. Han är mycket frispråkig, talar klart och har ideologisk träning. Av honom har jag lärt mig mycket, för vilket jag är tacksam.

Den vill ge ett uppslag till hur man skall komma till rätta med de besvärligheter vi har på ungdomsfronten. Motionärerna frågar sig, huruvida inte ett tillämpande och ett applicerande av de kristna normer som jag nu talat om kunde visa sig ha ett positivt inflytande på dem som verkligen accepterar dessa. Man kan kanske formulera det på ett annat sätt än jag gjort. Men jag skuile tro att kammaren instinktivt har klart för sig att om människor toge sig samman och verkligen accepterade dessa normer, skulle det bli en utomordentligt stor förändring till det bättre över hela vårt land. Men det är litet svårt att erkänna och man tror att det stöter på trosoch religionsfrågor, som många är rädda för att beröra. Den föreliggande reservationen är emellertid så formulerad, att jag inte tycker att dess syfte borde besvära dem som inte har kommit fram till någon direki religiös tro och därför inte grundar sin etik omedelbart på sådana element. Den talar om de normer som innefattas i den kristna etiken. Min meromnämnde kommunistiske vän har ingen religion men han har vissa etiska normer. Dessa definierade han som »de gamla vanliga kristna begreppen». Han sade det kanske litet sarkastiskt, men detta var dock hans definition på dessa normer. Vi menar alltså samma sak, även om vi kommer fram till normerna från olika utgångspunkter. Det talas så mycket om profan humanism. Man har ett etiskt behov men man vill inte ha någon religion; ändå kommer man fram till samma resultat i fråga om normsättningen. Jag talade tidigare om exemplets makt. Här har Sverige svikit och sviker fortfarande sin stora uppgift i världen. Vi har välsignats med yttre miljöförhållanden som i stort sett är de bästa i världen. Det har vi inte tålt vid. Vi har stirrat oss så blinda på bekvämlighet, njutningar, nöjen och förströelser att vi tror att de är självändamål. Därför är Sveriges folk inte något lyckligt folk. Människorna här har ingen målsättning som går utanför dem själva. De flesta saknar, som jag många gånger tidigare sagt här i kammaren, en ideologi, en klar målsättning som håller i alla väder för dem själva och för alla människor överallt. Det är denna vi måste skaffa oss. Den finns — jag har skisserat den här. Den är en osviklig lösning på de problem som vi grubblar över. Vi som är vuxna kan inte lösa ungdomsproblemen, om vi inte kan lösa problemen för oss själva. Därför måste vi ta itu med oss själva först, om det inte skall gå alldeles galet. Vi har världens ögon riktade på oss; folk ser upp till Sverige. Vi har fått mycket som andra människor längtar efter. Men därmed följer också det gift som vi sprider ut i världen, om vi inte kan visa att det är möjligt att förena en hög levnadsstandard med ett etiskt högt handlande. Detta är det väsentliga i denna fråga. Vi kan inte gå direkt på en lagstiftning — vi måste släppa till oss själva också. Jag har träffat människor som har sagt: »Du har fullkomligt rätt. Lever man på det sätt som du beskriver kommer alla mänskliga problem att lösas. Men jag vill inte leva så.» Jag frågar: » Varför det?» Den ärlige svarar då: »Jag är för självisk, jag vill inte offra min egen bekvämlighet och tillfredsställandet av mina egna begär och önskningar.» Men då är ekvationen hyfsad. Har man kommit så långt att man har fastställt att lösningen finns, att den ligger inom räckhåll, att den beror på oss själva, då har vi bara att välja: vill jag offra min egen själviskhet för nationens och människornas väl eller skall jag offra människorna för min själviskhets skull? Kanske är det situationen i ett nötskal. Det kommer alltid att vålla obehag för den som väljer den andra vägen. Samvetet är inte riktigt dött hos någon människa, även om det görs mycket starka ansträngningar för att få bort det och allt som kan leda till skuldkänslor. Det säges beträffande denna reservation att man inte kan göra en utredning om sådana saker, och det råder en allmän förvirring i fråga om vad man skall göra. En del förstår nog att detta är en riktig väg att gå, men de har rätt i att det inte är mycket som kan göras på lagstiftningsplanet. Det är också därför jag har vädjat personligen till kamraterna på denna punkt. Så länge vi har en riksdag, som i många fall inte ens försöker att hålla sig uppe på ett riktigt plan, skall vi inte heller begära att andra människor skall göra det. Ju högre upp man sitter på bergstoppen inför allas blickar, desto större är också ansvaret. Den som följer den man som jag talade om och som valde sin själviska väg i stället för att tillämpa den inom räckhåll liggande lösningen har inte sin plats i landets styrelse. Jag hoppas att det skall kunna bli en ändring i detta avseende.

Jag skall inte framställa ett sådant yrkande — jag tror inte att kammaren är riktigt mogen för det ännu — men jag hoppas att det inom den tid — något mer än ett år — som jag har kvar här skall kunna bli verklighet. Till dess ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den visserligen valhänt skrivna — jag får ta åt mig själv en del av denna förebråelse — reservationen 1 vid detta utlåtande.

Herr talman! I den motion som ligger till grund för det utskottsutlåtande vi nu behandlar har förhållandet i ungdomsvärlden aktualiserats i tre punkter. Som vi framhållit i motionen är huvuddelen av svensk ungdom skötsam. Dock kan man tydligen tala om en påtaglig och alltjämt pågående procentuell ökning av antalet ungdomar med brottsligt beteende. Från 1920-talet fram till 1950-talet räknar man med en ökning av brottsfrekvensen bland ungdom i åldern 15 —18 år med 500 procent för pojkar och 800 procent för flickor. Vilka är orsakerna till detta? Kunde vi utröna dem och avlägsna det som bidrar till att ungdom kommer på glid och misslyckas vore mycket vunnet. I de fall där unga råkar hamna bland de avsigkomna ställs man inför svårigheten att erbjuda dem en vård som svarar mot deras individuella behov. Ofta blandas i våra ungdomsanstalter normalt utrustade och psykiskt avvikande. Mindre avancerade brottslingar förläggs tillsammans med mera avancerade. Detta är inte tillfredsställande. Behovet av en mera personlig vård är mycket stort.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 Under ärendets behandling besökte docenten Gustafsson utskottet. Han bedömde i sin föredragning möjligheterna till en sådan forskning som stora. En undersökning om hur undervisning och olika miljöer påverkar unga människor och hjälper dem att anpassa sig till samhället torde inte ta många år i anspråk att genomföra. Vi ställer stora krav på ungdomen i dag, både i skolan och på arbetsplatsen. Vi vill ge ungdomen största möjliga frihet, och det är riktigt. Men ställer vi krav måste vi också erbjuda kraftresurser. Med större frihet följer större personligt ansvar. Jag tror att ungdomen är sig lik i alla tider. Det är omständigheterna omkring ungdomen som skiftar. Därför behöver ungdomen hjälp att anpassa sig till samhället. Det är min uppfattning att den kristna undervisningen ger hjälp. Den erbjuder spelregler för den mänskliga samlevnaden. Som min vän herr Dickson nämndide förut behövs det spelregler. Jag tänkte också i mitt anförande framhålla spelreglerna vid en fotbollsmatch. Jag kan också anföra hur det är i trafiken. Ingen av oss skulle vilja fara ut i en trafik där det inte finns regler som gäller för alla. Jag vågar hävda att just den kristna undervisningen och de spelregler som Bibeln erbjuder, har stor betydelse för unga människor och för deras anpassning till samhället. Jag har haft förmånen att i 25 år arbeta bland ungdom. Varje vecka har jag träffat samman med 100 ungdomar, Det är inte så, som det påstås ibland, att vi inom de kristna organisationerna skulle få ett utvalt klientel av snälla, präktiga ungdomar. Vi tar hand om alla ungdomar på platsen och vi har ganska bråkiga typer ibland. När ungdomar kommit i kontakt med de kristna spelreglerna har det visat sig att dessa blivit till hjälp för dem att kunna anpassa sig till samhället. Jag skall inte säga mer nu utan hänvisar till det jag har sagt i motionen. Jag ber att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utlåtandet.